Herr talman! Frågan om regler för hur pyrotekniska produkter får användas och hur de får påverka omgivningen har väckts årligen så länge jag kan minnas, eller åtminstone sedan början av 1980-talet. Efter varje större helg har någon fått synen eller hörseln skadad eller drabbats av andra fysiska skador som ger men för livet, till exempel en ej längre fungerande hand eller ett delvis amputerat ben. Läkare som arbetat i krigsområden jämför de skador som uppstår av fyrverkeripjäser med de skador som militära granater ger. Till stor del beror likheten på de väldigt höga temperaturer som uppstår när fyrverkeripjäserna exploderar. Vid tidigare debatter här i kammaren har företrädare för regeringssidan uttryckt den i mitt tycke alldeles självklara åsikten att man inte ska behöva skadas. Jag har, herr talman, till och med fått löften här från talarstolen om att olyckor där människor skadas av fyrverkeripjäser inte längre ska inträffa. Men tyvärr är det väldigt svårt att se några åtgärder som leder i den riktningen. Utskottets majoritet hävdar att lagstiftningen är tillräcklig, att den är väl avvägd och att inga ytterligare åtgärder behövs. Man menar att det är upp till kommunerna att tillämpa lagarna med de möjligheter kommunerna enligt lagen har att begränsa användningen. Det är vad utskottet skriver. Men, herr talman, många frågar sig om det är rimligt med ett sådant ställningstagande av riksdag och regering när det är så många som får allvarliga skador. Många förstår inte varför de ska tvingas ge sina husdjur mediciner för att djuren ska stå ut med oväsendet och ljusfenomenen. Många anser att varje hus som brinner ned på grund av pyrotekniska leksaker är ett hus för mycket. Är det rimligt att riksdag och regering anser att detta är frågor som man inte behöver ta ansvar för? Hur många har fällts i domstol för att de har langat pyrotekniska leksaker till minderåriga? Hur många har fällts i domstol för att de oavsett ålder har använt pyrotekniska leksaker i områden där de lokala föreskrifterna förbjuder användandet? Är det så en fungerande lagstiftning ska tillämpas? Att lagstiftarna inte inser att de pyrotekniska produkterna borde behandlas lika restriktivt som vapen tycker jag är en skandal. Hur kan vi som lagstiftare acceptera att livsfarliga produkter säljs utan någon form av individuell prövning, exempelvis en sorts licenskrav? Myndigheten för säkerhet och beredskap anser att de utsläpp som dagens fyrverkeripjäser ger inte utgör någon risk för vare sig miljön eller hälsan. Så kan man naturligtvis resonera om varje enskild utsläppskälla, men utsläppen sker i tätbebyggda områden där vi redan har stora problem med luftkvaliteten. I dagens tidning kan man läsa att Stockholm redan har överträtt hela detta års tillåtna utsläpp. Varje onödigt bidrag till den redan förorenade miljön är just onödigt. Riskbedömningen av varje tillkommande utsläpp av gifter måste göras i förhållande till de redan existerande utsläppsnivåerna. Herr talman! Om samtliga riksdagsledamöter hade varit hundägare eller hästägare hade beslutet här i kammaren varit ganska självklart. Då hade reservation 1 i betänkandet fått ett massivt stöd. Därför, herr talman, yrkar jag bifall till reservation 1. Jag vill också passa på att informera försvarsutskottet om att det är oerhört väsentligt att Trafikverket snarast får i uppdrag att sätta i gång byggandet av dubbelspåret mellan Falun och Borlänge, herr talman.

Herr talman! Enligt gammal folktro befinner sig häxorna på Blåkulla vid just denna tid på året. De flyger dit före påsk och hem vid valborg. Då vi inte vill att de ska komma tillbaka försöker vi skrämma dem, antingen på väg till Blåkulla eller på väg därifrån. Med våra påskabloss eller valborgsmässobål visar vi dem vad som kan hända om de avslöjas, och för att ytterligare avskräcka dem skickar vi upp fyrverkeripjäser och smäller smällare. Herr talman! Som väl är har vi kommit till insikt om att häxor inte finns och att det är en avskyvärd och straffbar handling att bränna kvinnor på bål. Att elda upp vinterns rishög och förgylla stunden med ett fyrverkeri lever dock kvar. Betänkandet vi behandlar i dag handlar om explosiva ämnen, närmare bestämt huvudsakligen fyrverkerier. Till betänkandet är fogat reservationer till stöd för motionerna 2011 13:Fö246, i vilka det hävdas att fyrverkerier ger sådana påfrestningar på bland annat miljön att de bör användas med mycket stor restriktivitet. Det är inte första gången under denna mandatperiod som motioner med liknande innehåll väcks. Under motionsbehandlingen för två år sedan inhämtade utskottet kunskaper från de myndigheter som är ansvariga för kemikaliesäkerheten i Sverige. Det är tungmetaller som används för att skapa ljuseffekterna, men mängderna är mycket små och eventuella skadliga effekter klingar snabbt av. Rester från fyrverkerier är ingen nämnvärd risk för vare sig människa eller miljö. Har någon förändring skett sedan riksdagen behandlade frågan för ett par år sedan kan man förutsätta att riskerna ytterligare minskat. Marknaden, det vill säga människors efterfrågan, har utvecklats och fortsätter att utvecklas mot allt mindre miljöstörande produkter. Jag tycker att det är värt att nämna att fyrverkerier numera omfattas av ett EU-direktiv som bland annat reglerar vilka ämnen som tillåts i fyrverkeripjäser. Det är således inte bara i Sverige utan i hela EU som fyrverkerier regleras. Om någon har råkat köpa med sig fyrverkeri från till exempel Danmark finns således ingen grund för oro. Herr talman! I motionerna tas också frågor som buller och andra störningar i samband med fyrverkerier upp. Att fyrverkerier smäller är närmast en självklarhet; ljudlösa fyrverkerier skulle vara en skrämmande upplevelse. Det är en kombination av ljud och ljus som skapar magi i ett fyrverkeri, men visst kan ljudeffekterna vara kraftiga, och visst skräms en del husdjur av dem. Trots allt är dock användningen av fyrverkerier relativt sparsamt förekommande. Om man ska vara sanningsenlig är det egentligen bara vid nyår och valborg som användningen är omfattande. Problemet med störningarna är därför ganska begränsat, och ingen behöver bli överraskad av att det just dessa kvällar kommer att dundra och blixtra. Herr talman! Det är kommunerna som har huvudansvaret för att reglera användningen av fyrverkerier så att de inte ska bli några stora olägenheter. Det är i de lokala ordningsföreskrifterna som såväl tid som plats för fyrverkerier regleras. Jag förutsätter också att de tillstånd som ges för privata fyrverkerier utformas med tillbörlig hänsyn och omsorg. Det finns heller inget som tyder på motsatsen. Jag har fullt förtroende för att Sveriges kommuner tar även denna uppgift på stort allvar, så att olägenheterna minimeras samtidigt som det går att glädjas åt ett praktfullt fyrverkeri. Herr talman! Visst är det sant att hanteringen av fyrverkeripjäser inte är ofarlig och att det händer att människor skadas - till och med allvarligt. Men är då boten att förhindra, försvåra och begränsa användning av fyrverkerier? Att förbjuda allt som kan vara skadligt leder mycket långt. Det finns många aktiviteter som medför fara för liv och lem. Människor drunknar varje år - ska då simning förbjudas? Människor skadas i fallolyckor varje år - ska då stegar förbjudas? Mitt svar är i dessa fall, liksom när det gäller hanteringen av fyrverkerier: Nej, det ska inte förbjudas, men självbevarelsedriften bör mana till försiktighet när man gör något som är förknippat med fara. Det finns också exempel på att människor skadas till följd av felaktig hantering av fyrverkerier. Då det ofta är ungdomar som råkar illa ut är det inte tillåtet att sälja fyrverkerier till ungdomar under 18 år.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

Herr talman! Jag är inte den som skulle vilja förbjuda någon att klättra i berg bara för att några trillar och bryter benen. Jag vill inte heller förbjuda äldre pensionärer att klättra på stegen i köket för att hämta saker högt upp därför att de trillar, bryter benen och slår sig. Det är alltså inte egenskadorna som är orsaken till att jag tycker att de pyrotekniska produkterna är farliga. Visst, det händer att människor som använder dem spränger sina egna fingrar och händer, men det som gör att jag tycker att det är ett problem är att det faktiskt är rätt många andra människor som skadas. Det är inte den som själv har fyrat av raketen som får sitt hus nedbränt, utan det är någon annan som har fyrat av raketen på fel ställe och på fel sätt. Ofta är det faktiskt åskådare som får en smällare upp i byxbenet. Det kan vara barn som dagen efter går och hittar saker på gatan - som man tycker att kommunens renhållningstjänst kanske skulle ha hunnit plocka undan - och spränger sönder några fingrar. Liknelsen att förbjuda en massa andra saker tycker jag alltså kanske är argumentationstekniskt smart, men jag tycker inte att den är hederlig. Därför vill jag fråga: Finns det från regeringens sida någon gräns för hur många fingrar per år som ska sprängas bort, hur många smalben som ska amputeras, hur många villor som ska brännas ned och hur många hästar som ska rymma ur sina stall och kanske skada människor utanför? Finns det några sådana gränser, där man från regeringens sida kan tänka sig att börja fundera på att ändra inställning till användandet av sådana här produkter?
Herr talman! Jag har varit ganska tydlig i hur detta sker: Kommunerna har ganska långtgående procedurer för hur man ska hantera fyrverkeripjäser, var man ska elda och var man ska skjuta fyrverkerier. Jag tycker att de lagar och regler som finns i dag är tillräckliga för att se till att såväl jul och nyår som valborg blir, som de är i dag, tider för glädje, för att fira högtider och för att se till att man har den magi fyrverkerier erbjuder. Det må hända att folk skadas av vissa fyrverkerier, men då gäller det att se till att vi ska vara ännu mer uppmärksamma på hur vi använder dem. Vi ska ha bättre koll.
Fru talman! Jag har varit kommunalpolitiker, så jag känner till de möjligheter kommunen har. Precis som på väldigt många andra områden är det ett tagande och givande i det kommunala beslutsfattandet mellan de kommersiella intressen som finns för att locka människor till kommunen och de skyddsintressen som man åtminstone utgår från att myndigheterna försöker hävda. Om jag ska försöka tolka svaret på min fråga betyder det alltså att volymen 10-15 bortsprängda fingrar, ett par amputerade smalben, kanske 5-7 nedbrända villor per år är en acceptabel nivå för er. Så kan man tolka svaret. Om man inte tycker att det är okej men ändå säger att lagstiftningen är korrekt, hur är det då med möjligheten att följa upp detta? Jag vet att flera kommuner som jag känner ganska noga har skyddsområden. Därför frågade jag i mitt anförande: Hur många döms i domstol för att de har använt pyroteknisk utrustning i områden där den faktiskt är förbjuden? Det är det normala i dag. Det är väldigt få kommuner där människor tar med sig sina grejer utanför till områden där det är tillåtet, utan de använder dem i de centrala områden där man inte får använda dem. Det handlar om att följa upp detta i så fall. Om man tycker att lagstiftningen är tillräcklig ska man se till att den tillämpas. Det kan inte bara överlåtas på kommuner som har problematiken med dragkampen mellan olika intressen. Där borde man från centralt håll på något sätt agera. Jag tycker att regeringen borde vara tydlig och tala om att det här inte kan accepteras.
Fru talman! Låt mig vara tydlig i frågan: Varje person som skadas på grund av fyrverkerier är en person för mycket. Är lösningen fler lagar och fler regler? Eller är det så som vi säger i betänkandet att de lagar som i dag finns är tillräckliga och att det som krävs är att kommunerna och rättsväsendet gör sitt bästa för att minimera antalet olyckor som sker varje år? Jag hoppas att frågan är besvarad och att ni i Miljöpartiet är nöjda, åtminstone så här långt.